Herr talman! Såsom motionär må det kanske tillåtas mig att säga några ord i denna fråga. Statsutskottet hänvisar till att vägplaneutredningen har spörsmålet under övervägande och avstyrker således bifall till motionerna. Många tycker måhända att det problem som motionärerna har berört är litet och obetydligt. Om man sätter in det i sammanhang med ökade möjligheter till rekreation och motion för allt större grupper av svenska folket samt för en bättre folkhälsa i vår stressade tid, får det dock genast större proportioner. Behovet och nyttan av en bättre kondition genom regelbunden motion i olika former såsom ett medel mot stress, för mycket stillasittande och en del överflödiga kilon är numera omvittnade av alla. Inte minst här i riksdagen har det under senare år tagits flera initiativ i den vägen för att höja riksdagsledamöternas allmänna välbefinnande. Visserligen är det på grund av riksdagsarbetets art och andra sammanhängande uppgifter svårt för många att få tid för motionerandet, men å andra sidan kan motionstiden utsträckas över hela året. Man är inte bunden till viss motionstid när det gäller den fysiska träningen. Inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen är sedan fem år tillbaka ett trettiotal medlemmar i livlig gymnastisk verksamhet varje onsdagsmorgon i Folksams motionshall under landslagstränaren och massören Knutte Hallbergs ledning. De s-märkta Helgeandspojkarna försäkrar nu samstämmigt, att de inte kan vara utan dessa regelbundna övningar. Jag vill kanske inte direkt påstå, att det enbart är gymnastikens förtjänst att ett statsråd och en landshövding har rekryterats ur gruppen, men nog befordrar gymnastiken även den andliga spänsten. En förbättrad kondition gör att man bättre kan tåla de psykiska påfrestningarna och att man kan bättre och effektivare utnyttja tiden både i arbetet och på fritiden. I dagarna har även de borgerliga partierna i riksdagen startat med motionsgymnastik — vem vet, kanske också de med en förbättrad kondition förväntar sig vissa utnämningar. Jag kan även erinra om Riksdagsspelen på Bosön, om stafettmästerskapet på Gärdet, om simning i Eriksdalsbadet, om tillkomsten av den uppskattade motionshallen här i huset, 0. sS. v. — allt glädjande och uppiggande avkopplingar i det ensidiga och tröttsamma riksdagsarbetet. Mot bakgrunden av detta hade man väntat sig en större förståelse från statsutskottei när det gäller frågan om användandet av gamla banvallar såsom cykelstigar. Inte heller remissinstanserna visade någon översvallande entusiasm. Bara Cykeloch Mopedfrämjandet var direkt positiva till förslaget. SJ, som har hunnit avyttra de flesta av de aktuella nedlagda järnvägarna, motsätter sig visserligen inte direkt förslaget men anser möjligheterna vara av ringa omfattning. Trafiken på de omnämnda 54 industrispåren kommer åtminstone delvis att upphöra nästa år, och förmodligen blir det i framtiden ytterligare järnvägsnedläggningar, så nog torde det finnas underlag för cykelvägar. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen talar om en minskning av cykeltrafiken och redovisar några siffror till stöd för detta. Uppgiften om att-:mopedoch cykeltrafiken skulle ha minskat med i genomsnitt hela 47 procent från 1958 till 1965 förefaller föga realistisk, när man vet att cykelförsäljningen ökat från 123 000 cyklar år 1958 till beräknade 275 000 i år. Nu köper väl inte folk cyklar som en statussymbol, utan de använder sig säkert av dem. Sanningen är nog den att cyklisterna på grund av den ökande trafiken mer och mer undviker riksoch länsvägar. De söker sig till småvägar och stigar, dit de flesta av trafikräkningarna inte når. Vägverket talar också om en begränsning av en eventuell utredning om cykelvägar till att avse bandelar där ett behov av cykelväg redan nu är uppenbart och kan påvisas. Jag tycker att det kraftigt ökade antalet cykelägare, uppskattningsvis två miljoner, är bevis nog. Sedan får man inte heller glömma nyttan av att samhället stimulerar svenska folket till ökad cykelåkning och bereder möjligheter till detta på vägar där trafikrisken är liten. Att det också är väldigt roligt att cykla kan de tio riksdagsmän intyga, vilka i somras tillsammans med över tusen andra cyklade de 30 milen runt Vättern. Det ges inte så många möjligheter för särskilt medelålders människor att motionera ute i det fria. Cykling är en utmärkt form av motion, men ökade samhällsinsatser behövs för att bereda möjligheter till friluftsaktivitet i form av cykling. Exempelvis borde speciella utfarter från tätorterna ordnas i större utsträckning för de cyklande. Jag hoppas nu att vägplaneutredningen noggrant tittar på alla aspekter av det här problemet, men att även länsmyndigheter, städer, kommuner och frivilliga organisationer beaktar dessa frågor och tillsammans med planeringsexperterna gör vad de kan. Det är inte bortkastade insatser och medel — det är enligt min mening nödvändiga åtgärder till folkhälsans fromma.

Herr talman! Detta ärende tillhör de årligen återkommande — vi har vid en rad tillfällen dryftat de olika detaljer som berörs i motionerna. Jag skall därför inte återigen prestera någon utförlig argumentation, då jag förutsätter att kammaren erinrar sig vad som förekommit. Men jag vill i alla fall säga ett par ord om den princip det här gäller. Detta är en gammal och viktig fråga: Har inte skattemyndigheterna redan nu skyldighet att även tillvarata de skattskyldigas intressen, inte bara det allmännas? Jo, det råder ingen tvekan om att skattemyndigheterna har en rätt, och kanske i viss mån en skyldighet, att så göra. Men det är delade meningar om i vilken utsträckning denna skyldighet tillvaratas av skattemyndigheterna. Majoriteten av utskottets ledamöter är tillfredsställd i detta ärende.

Där finns förslag som kan komma att beröra det nu aktuella spörsmålet, säger man, Majoriteten är alltså till freds med vad som gjorts och vad som kan komma att göras genom Kungl. Maj:ts försorg. De skattskyldiga däremot torde i stor utsträckning ha en annan inställning och är inte lika tillfredsställda. Man har en stark känsla av att taxeringsmyndigheterna och kanske speciellt taxeringsintendenterna tillvaratar var je teoretisk och praktisk chans att pressa ut varje möjligt öre av de skattskyldiga. Jag tror inte att någon ärlig människa vill resa invändningar mot sättet att fullgöra uppgiften i den delen. Men allmänheten tycker sig ha gjort den erfarenheten att taxeringsmyndigheternas intresse är ytterst obetydligt när det gäller att tillgodose taxeringsobjektets bästa. Det är onekligen en allmän uppfattning att taxeringsmyndigheterna och speciellt kanske taxeringsintendenterna, som ju fullföljer ärenden av olika slag, ägnar sin kraft huvudsakligen åt att bevaka det allmännas intressen, medan synpunkter som tillgodoser även de skattskyldigas intressen får komma i efterhand. Det har anförts tidigare och jag vill ännu en gång upprepa, att i vanliga brottmål har åklagaren till uppgift att också ta hänsyn till och tillgodose den åtalades intressen. Ändå tillerkänns den åtalade en försvarsadvokat på det allmännas bekostnad i stor utsträckning. Jag undrar vad det kan finnas för skillnad i sådana fall och då det, som här, gäller att pröva ett stort antal ärenden — hela svenska folkets och alla företags skattskyldighet? Med den invecklade procedur, som deklarationen är, så är det inte lätt för alla människor att hitta rätt och förstå när de har gjort fel och att bevaka möjligheten till rättelse. Därför ligger det såvitt jag förstår mycket i det yrkande som har framförts i motioner, både nu och tidigare, om att man skall tillsätta en särskild befattningshavare som har till uppgift att bevaka den enskildes rätt i skatteärenden. Den huvudsynpunkten och även vissa andra olägenheter, som den nuvarande situationen medför och som har angivits i motionerna, gör att reservanterna i utskottet anser det naturligt att begära utredning och förslag till åtgärder som syftar till att förbättra den enskildes rättssäkerhet i skatteärenden. Jag ber att få yrka bifall till reservationsyrkandet.

Herr talman! På en punkt kan jag hålla med herr Lundström redan från början, nämligen att detta är en gammal bekant och att vi känner igen alla skälen för och emot sedan föregående år och många år tillbaka i tiden. Jag tyckte också att jag kände igen de skäl, som herr Lundström ansåg vara nya, så det var nog gamla skäl det också. Det inns liksom inte mycket nytt att komma med. Utskottsmajoriteten är, som herr Lundström sade, tämligen belåten med rådande förhållanden. Det har under årens lopp genomförts en serie ändringar till den skattskyldiges förmån — herr Lundström räknade själv upp dem — och fortfarande försiggår ett stort reformarbete på detta område. Om jag inte har räknat fel är det inte mindre än fyra utredningar, som har betydelse för den här frågan, vilka antingen är avslutade eller pågår. Jag tycker att innan man sätter till en ny utredning som skall samordna de fyra som redan finns — det kanske är fler än fyra — bör man avvakta vilket resultat de utredningar som har pågått och som pågår leder till. Jag ber också få påpeka att taxeringsintendenten har en särskild föreskrift i taxeringsförordningen att följa; förutom att han skall verka för en rättvis beskattning skall han även kunna anföra besvär till den skattskyldiges förmån. Detta sker, tror jag, i betydligt större omfattning än herr Lundström ville göra gällande. Herr Lundström ville nämligen göra gällande att det är i ytterst liten skala som taxeringsintendenten gör någon ansträngning till den skattskyldiges förmån. Jag skulle gärna vilja fråga, på vilken erfarenhet herr Lundström grundar detta uttalande, ty jag har inte lyckats statistiskt på något sätt belägga att det ligger till på det sättet. Jag tror nämligen att många av de besvär — kanske hälften av fallen — som taxeringsintendenten prövar har tagits upp till den skatt skyldiges förmån. Därför tror jag att det är svårt att bevisa att taxeringsintendenten inte har tagit hänsyn till den skattskyldiges intresse. Med dessa ord vill jag, herr talman, yrka bifall till bevillningsutskottets betänkande i dess helhet.
Herr talman! Det är riktigt att det pågår en mängd utredningar, men jag vill — jag vet inte för vilken gång i ordningen — understryka den uppfattning som jag har givit uttryck åt tidigare, nämligen att en mängd utredningar som hakar in i varandra och som gäller olika detaljer men delvis samma ämne gör det alldeles omöjligt att under överskådlig tid komma till något resultat. Här begärs alltså en utredning med ett speciellt syfte, och jag har betonat just den delen av frågan i mitt anförande i dag, nämligen att man skall kunna få en särskild person, som har till uppgift att bevaka just de skattskyldigas intressen. Jag tror att om man skall få någon slutlig lösning på problemet, så bör man bryta ut denna fråga och ta den för sig. Det är detta som ligger bakom yrkandet. Vad beträffar taxeringsintendenternas arbete torde deras arbetsbörda vara så betydande när det gäller att tillgodose det allmännas intresse, att jag inte är alldeles säker på att ens tiden räcker till för att ägna likvärdig uppmärksamhet åt den andra delen av deras uppgift. Jag har dessutom inte menat, att taxeringsintendenterna endast obetydligt tillgodoser de skattskyldigas intressen utan att detta är den allmänna uppfattningen. Alla de människor som jag har talat med styrker mig i den tron, att det här föreligger en allmän uppfattning att taxeringsintendentens uppgifter är så stora i fråga om bevakningen av det allmännas intresse att han inte har möjligheter att ägna samma upp märksamhet åt den enskildes rättssäkerhet. Jag finner därför inte något skäl att frånträda det yrkande som jag nyss har ställt.

Herr talman! Såvitt jag kan förstå är min uppfattning om vad allmänheten anser i detta fall lika fast grundad som herr Wärnbergs. Herr Wärnbergs mening grundar sig inte heller, som han sade i sitt första anförande, på några statistiska uppgifter. Om man skulle få en särskild ombudsman som motionärerna begärt är det möjligt att inte heller denne skulle hinna med alla de uppgifter som krävs. Men att allmänheten skulle få större förtroende för bevakningen av sina intressen, det är jag övertygad om. Bara det vore ju värt rätt mycket.

Herr talman! Som motionär har jag med intresse läst bevillningsutskottets betänkande nr 56. Frågan berör ju en omprövning av statens gäldränteavdrag i vad avser vattenfallsverket. Nu tillämpad princip för ränteberäkning och vinstredovisning innebär för det första ett starkt missgynnande av de kommuner, i vilka de statliga kraftverksoch regleringsanläggningarna är belägna. För det andra innebär systemet att ekonomisk jämställdhet icke råder mellan konkurrerande statliga och privata kraftverksföretag, då de statliga befinner sig i förmånsklass.

Då hade det säkerligen inte dröjt hela 40 år innan åtgärder vidtagits. Jag är glad över bevillningsutskottets positiva skrivning, särskilt som utskottet anslutit sig till syftet med motionerna. Bevillningsutskottet hänvisar slutligen till att affärsverksutredningen skall pröva frågan och att förslag torde avlämnas våren 1968. Låt mig, herr talman, hoppas att så kommer att ske! Låt mig också uttala förhoppningen att Kungl. Maj:t denna gång skall handla snabbt och att förslagen i princip skall överensstämma med syftet med min motion!

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 58 behandlar fem motionspar som alla har ett gemensamt drag, nämligen att motionärerna önskar att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och begära gynnsammare avdragsregler vid beskattningen av dem som använder egen bil till och från arbetet. Motionerna har resulterat i att bevillningsutskottets majoritet beslutat föreslå riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära utredning i syfte att åstadkomma liberalare avdragsregler för ifrågavarande resor till och från arbetsplatsen. Det lagrum som reglerar reseavdraget finns i § 33 i kommunalskattelagen. Enligt anvisningarna till denna paragraf äger skattskyldig rätt till avdrag för »skälig kostnad». För att få en någorlunda enhetlig taxering, kunna precisera denna skäliga kostnad och få en enhetlig taxering i hela landet, har riksskattenämnden utfärdat anvisningar att tillämpas under normala förhållanden. Enligt dessa anvisningar som nu är två år gamla äger skattskyldig rätt till avdrag med 2 kronor per mil för de först körda tusen milen och med 1 krona och 20 öre för mil därutöver. Reduktionen är motiverad med att bilkostnaderna ej skall vara oproportionerligt höga i förhållande till tjänsteinkomstens storlek. Tidigare, när denna reduktion inte fanns, fanns bara be stämmelsen att kostnaderna inte fick vara oproportionerligt stora i förhållande till inkomstens storlek. Riksskattenämndens anvisningar är alltså motiverade med att man automatiskt skulle reglera denna sak. Motionärerna är missbelåtna med riksskattenämndens anvisningar, speciellt då med den nämnda reduktionen efter körda tusen mil. Även reservanterna är missbelåtna med de avdragsregler som gäller, även om taxeringsmyndigheterna inte är slaviskt bundna av riksskattenämndens anvisningar utan i enskilda fall bör göra avvikelser från schablonen, när schablonen inte passar in. Jag tror därför inte att det i sak råder någon skillnad mellan utskottsmajoritetens uppfattning och reservanternas ståndpunkt. Reservanterna anser, att det finns anledning att ompröva såväl grundbeloppet 2 kronor som reduktionens storlek och den gräns vid 1 000 mil vid vilken reduktionen börjar. Skälet härför är inte bara den ökning av bilkostnaderna, som skett under senare tid, utan också den omvandling av samhället som med hänsyn till den pågående urbaniseringsprocessen har ägt rum under senare tid. Vad som skiljer reservanterna från utskottsmajoriteten är sättet att nå det resultat som önskas. Utskottsmajoriteten vill att Kungl. Maj:t skall sätta till en utredning, under det att reservanterna vill gå den vanliga vägen med utfärdandet av nya anvisningar från riksskattenämnden. Vid utfärdandet av anvisningarna skall hänsyn tas till bevillningsutskottets och riksdagens uttalade önskemål. Reservanterna hävdar att riksskattenämnden ständigt skall följa denna aktuella fråga. Det är helt enkelt riksskattenämndens uppgift att utarbeta sådana här schabloner i enlighet med de önskemål som riksdagen har gett uttryck åt. Att följa majoritetens förslag skulle enligt mitt förmenande, med hänsyn till de erfarenheter vi har om utredningar och tidsåtgång, innebära att ändringarna i anvisningarna skulle bli ett eller annat år försenade. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den av mig m.fl. vid betänkandet fogade reservationen.

Herr talman! Såsom en av motionärerna i denna fråga ber jag att helt kort få motivera min ståndpunkt. I min motion har jag framhållit vilken kännbar utgift resekostnaderna innebär — speciellt för dem som har långa avstånd mellan bostad och arbetsplats. Genom järnvägsnedläggningar och indragningar av busslinjer blir allt fler människor hänvisade till bilen som det enda fortskaffningsmedlet från hemmet till arbetsplatsen. Det senaste varslet om rationaliseringar från SJ:s sida skulle, om planerna genomföres, beröva ytterligare ett stort antal människor möjlighet att utnyttja allmänna kommunikationsmedel för sina dagliga resor till arbetsplatsen. Jag anser att det är fullt motiverat att man av Kungl. Maj:t begär åtgärder så att dessa personer, som har långa avstånd och är hänvisade till bilåkning till arbetet, erhåller skatteavdrag i sådan omfattning att det motsvarar de faktiska kostnaderna — som jag har uttryckt det i min motion. Detta skulle — som utskottet uttrycker det i sin skrivning — ge ekonomiska möjligheter för många att utnyttja sin bostad i hemorten och att leva kvar i sin gamla miljö, med andra ord: de skulle få råd att bo kvar i den bygd där de trivs. Jag hävdar också att ett skäligt reseavdrag skulle verka gynnsamt när det gäller att komma till rätta med såväl avfolkningsproblemen som trycket på bostadsmarknaden i tätorterna. Att det nuvarande avdraget enligt riksskattenämndens anvisningar inte motsvarar de verkliga kostnaderna, är tydligen alla, således också reservanterna, ense om — det framgick ju också av herr Wärnbergs anförande här nyligen. Jag skall inte så mycket gå in på reservanternas skrivning. Låt mig bara peka på en sak. Reservanterna säger, att riksskattenämndens anvisningar inte är bindande för taxeringsmyndigheterna, något som också herr Wärnberg berörde. Jag vill nog säga, att man inte behöver ha så stor kännedom om taxeringsarbete för att veta att om riksskattenämnden gett sina anvisningar och länsstyrelsen tagit in dessa anvisningar i länskungörelsen, blir det nog inte några avvikelser gjorda av taxeringsnämnderna. Reservanterna åberopar att frågan om reseavdragen nu är föremål för prövning inom riksskattenämnden. Jag har undersökt detta och jag har fått till svar, att det här gäller den varje år återkommande rutinprövningen för anvisningar av denna typ. Det är således inte här — som framgår av de avslutande meningarna i reservationen — fråga om någon särskild prövning utan endast om den varje år återkommande rutinprövningen. Jag ber, herr talman, att få yrka biball till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är riktigt, som herr Wärnberg sade, att det i sakfrågan, dvs. om gällande avdragsregler är tillfredsställande för närvarande eller ej, inte råder några delade meningar mellan reservanterna och utskottets majoritet. Båda är ense om att detta är ett spörsmål som bör justeras. Skillnaden i uppfattningarna är att reservanterna anser att riksskattenämnden bör göra justeringarna och att det kan vara tillräckligt med det. Utskottets majoritet däremot anser, att det kan finnas anledning till en grundligare prövning av hela detta problem. Nog tycker jag att det finns sakliga skäl för utskottsmajoritetens ståndpunkt. Med den nuvarande rörligheten på arbetsmarknaden, som tydligen i ökad omfattning kommer att gälla under lång tid, betyder bilen så oändligt mycket. Dess betydelse förstärks dessutom av järnvägsindragningarna, som föregående talare berörde, liksom av bristen på bostäder på många håll. Det är ofta svårt att få bostad i närheten av en ny arbetsplats, även om denna är belägen bara några mil från ens nuvarande bostad. Människor måste ofta behålla sin bostad och ta sig till och från den avlägsna arbetsplatsen på lämpligt sätt. Detta gör att bilen blir ett allt betydelsefullare kommunikationsmedel för arbetstagaren även i hans yrke. Beträffande den schablonregel som det talas om här, så instämmer jag i uppfattningen att schablonisering av skatteregler kan vara önskvärd. Men schabloner medför alltid gränsfall som kan vara mycket besvärande, Att så är fallet i denna fråga medges även av reservanterna. Bör inte detta viktiga spörsmål prövas av en objektiv offentlig utredning? Den är ju så enormt väsentlig för tiotusentals arbetstagare. Nu säger reservanterna, att om man valde den vägen skulle hela frågan försenas ett eller annat år. Jag tror inte det utan delar den uppfattning som även herr Wärnberg gav uttryck åt, att riksskattenämnden kontinuerligt skall följa denna fråga. Det framgår även av reservationen, att spörsmålet om reseersättningen dryftas i riksskattenämnden. Jag förutsätter därför att de justeringar som riksskattenämnden anser erforderliga sker under hand, alldeles oavsett en offentlig utredning. Denna skall gälla de principiella spörsmålen — den stora betydelse som frågan har för alla arbetstagare vilka är beroende av sin bil, vilka generella schabloniseringsregler som skall gälla o. s. v. Därför tror jag att värdet av en offentlig utredning icke skall underskattas. Och av det skälet anser majoriteten i utskottet att man bör begära en sådan utredning som syftar till förbättringar i nuvarande förhållanden och helst också till sådana regler som kan gälla under ganska lång tid fram över. Justeringar i detaljer, t.ex. i fråga om beloppens storlek m.m., skall naturligtvis göras under hand allteftersom kostnaderna förändras. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Den stora utflyttning som nu sker från våra glesbygder hänger i första hand samman med svårigheten att få arbete på hemorten. Genom rationaliseringar inom skogsbruket och jordbruket har = arbetsmöjligheterna minskat. Den friställda arbetskraften har då måst söka sig arbete på annan ort, oftast på långt avstånd från hemorten och familjen. Under sådana förhållanden blir resekostnaderna en mycket kännbar utgift. Nuvarande schablonavdrag, 2 kronor per mil för de första tusen milen och 1:20 per mil för följande sträckor är alltför otillräckliga. Sedan avdragen justerades 1965 har utgifterna stigit väsentligt, bl.a. genom den höjda bilaccisen, genom höjningen av försäkringspremien, liksom även höjningen av skatten och priset på bensin. Nu gällande avdrag torde inte på något sätt motsvara de verkliga kostnaderna. Som jag nämnt är avstånden stora från glesbygden till arbetsplatsen i tätorten. Det är inte ovanligt med upp till tio mil, ja mer, varför arbetstagaren ofta nödgas bo borta från hemmet hela veckan. I Norges glesbygdsområde har man samma problem — svårigheten att få arbete i hemorten. Det har från Norge upplysts mig, att arbetstagare, som ej kan få arbete i hemorten utan måst söka sig till annan ort, har rätt att göra ett visst avdrag per arbetsdag vid inkomsttaxeringen. Som exempel kan jag nämna följande. Den som är bosatt i Kongsvinger och arbetar i Oslo — vägen mellan Kongsvinger och Oslo är ungefär tio mil — måste i regel bo i Oslo under veckan. För varje arbetsdag får han göra ett avdrag vid inkomst taxeringen på tio kronor. Det blir efter 280 arbetsdagar per år 2800 kronor. Arbetar han i någon annan stad blir avdraget nio kronor per arbetsdag, och arbetar han på landsbygden blir avdraget åtta kronor per dag. I samtliga fall utgår även avdrag för en hemresa i veckan, räknat efter billigaste färdsättet. Detta gäller gift arbetstagare. Ogift arbetstagare som är bosatt i Kongsvinger och arbetar i Oslo får 700 kronor i avdrag per år, men inget särskilt avdrag för hemresor. Det har sagts mig från Norge att denna anordning uppfattas som rättvis och riktig och att den ger möjlighet för arbetstagaren att även då arbetsplatsen ligger så långt från hemorten, att han inte kan resa hem varje dag, bo kvar i hemorten och ha kontakt med familj och anhöriga.

Ur både den enskildes och samhällets synpunkt finner jag det angeläget, att allt görs för att underlätta situationen särskilt för glesbygdens arbetstagare, så att det blir möjligt för den som så önskar att bo kvar i sin invanda miljö och ändå ha sin utkomst tryggad. Jag yrkar bifall till utskottets förslag om utredning i syfte att åstadkomma sådana regler om avdrag för kostnader för bilresor mellan bostad och arbetsplats, att de avdrag som kan medges mera närmar sig de verkliga bilkostnaderna. Största möjliga hänsyn bör då tas till glesbygdens arbetstagare för att göra det möjligt för dem att vid arbete på annan ort kunna bo kvar i hemorten.

Herr talman! Jag skall inte göra mig skyldig till en upprepning av de argument som redan framförts. Jag vill på den punkten inskränka mig till att i det stora hela instämma med herr Lundström. Jag vill också ta fasta på vad herr Wärnberg säger om att utskottsmajoriteten och reservanterna är eniga i själva sakfrågan. Vi skiljer oss åt när det gäller medlen att få en rättelse till stånd. Reservanterna menar att man skall överlåta åt riksskattenämnden att klara av dessa problem. Men, herr Wärnberg, riksskattenämnden har sysslat med dessa ting ända sedan 1958, och ändå har vi inte fått en tillfredsställande lösning.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

Herr talman! Alla talare som varit uppe har slagit in öppna dörrar. Jag kan instämma också däri att det är bra att det finns möjlighet att åka från glesbygd till tätort. Och t.ex. för en skogsarbetare borde det finnas bättre möjligheter till bilavdrag. Ingen har ju bestridit detta. Vad vi i dag diskuterar är enbart sättet att nå det resultat, som vi alla vill nå även reservanterna. Herr Eriksson sade att riksskattenämnden ändå måste pröva dessa ting; det är alltså inte bara fråga om en ändring i lagen. Eller vill herr Eriksson ha in en ändring i lagen? Skall man sätta in kilometerantal och uppgift om ett antal öre i lagen, kommer man emellertid in i ganska ohållbara situationer. Man kan väl i all rimlighets namn inte lagstadga om annat än att en »skälig kostnad» skall få avdragas. Sedan måste riksskattenämnden få utfärda behövliga anvisningar. Herr Lundström medgav, hade jag en känsla av, att riksskattenämnden i alla fall i sista hand måste titta på detta och göra justeringar i kronor och ören. Är det någon som tror att rikssskattenämnden stoppar ner ärendet i en byrålåda och inte bryr sig om det, om riksdagen i dag uttalar sig för reservanternas linje? Riksskattenämnden kan inte utan vidare nonchalera en klart uttalad vilja från riksdagen på de tre punkter vi här har talat om: krontalet per mil, reduktionens storlek och reduktionen per mil. Tror någon att riksskattenämnden utan vidare kan nonchalera denna riksdagens viljeyttring? Jag hävdar alltså att de tiotusentals skattebetalare, som herr Lundström ömmade för, kommer att göras en björntjänst om utskottets förslag segrar. Det kommer nämligen att ta riksskattenämnden två, tre år, kanske mera, innan de anvisningar blir utfärdade som grundar sig på den utredningens resultat. Om vi i dag framför våra önskemål till riksskattenämnden — jag är absolut bergsäker på att nämnden läser bevillningsutskottets och riksdagens uttalanden — kommer riksskattenämnden att ta hänsyn till dessa önskemål och göra de justeringar som nämnden anser nödvändiga. Då når vi ett snabbt resultat, vilket inte blir fallet om förslaget hamnar i den stora utredningskvarnen. Jag fastnade för ett par saker i fröken Ranmarks anförande. Hon talade om att en arbetare i Norge, som bodde i en glesbygd och arbetade i en stad 10 mil därifrån, skulle kunna få 10 kronor i ersättning. Vi har ju redan mycket gynnsammare regler i Sverige! Det skulle enligt min uppfattning vara underligt om de svenska skattebetalarna vore nöjda med ett så litet traktamente som 10 kronor för att bo på en plats och arbeta på en annan plats på stort avstånd. Enbart en reseersättning på 20 öre per kilometer innebär större favörer än vad som är fallet i Norge. Efter vad jag kan förstå är deras system ingenting att eftersträva, eftersom vårt system måste vara på alla sätt gynnsammare än det system som tillämpas i Norge. Om vi vill gagna saken och få en snabb ändring till stånd till förmån för de personer som använder bil till och från sitt arbete, tror jag det är klokast att följa reservationen, och jag ber fortfarande, herr talman, att få yrka bifall till densamma.
Herr talman! Utan att närmare fästa mig vid detaljerna i det exempel, som fröken Ranmark åberopade, kan jag inte komma ifrån att hon dock visade på vidden av den fråga det här gäller. Det kan nämligen tänkas att man vid en utredning i detta spörsmål kan komma in på andra och bättre linjer eller på linjer kompletterande dem som redan finns. Vid en speciell utredning är man inte piskad att uppehålla sig vid enbart de metoder, som för närvarande tillämpas. Att riksskattenämnden inte skulle lägga ned sin ordinarie verksamhet och sin ordinarie prövning av spörsmålet — sådan den för närvarande pågår — om riksdagen bifaller utskottets förslag, tar jag för givet. Riksskattenämnden får väl fortsätta att göra de reduktioner och förändringar, som nämnden anser rimliga. Att fördenskull underlåta den utredning, som här förordas, tycker jag dock vore oklokt. Nu är jag fullt medveten om — vilket jag även är säker på torde vara fallet med herr Wärnberg — att detta är ett område, där risken för missbruk är ganska stor. Jag kan därför förstå, om riksskattenämnden är försiktig med att vidga möjligheterna till avdrag, såvida det skulle innebära också vidgade möj ligheter till missbruk. Den rädslan får dock inte vara så stor att den återverkar i ogynnsam riktning på dem som verkligen är berättigade till avdrag. Det syfte som skall eftersträvas är alltså att ge berättigade avdrag, samtidigt som man försöker finna medel för att hindra missbruk. Jag tycker att icke minst debatten har visat att det faktiskt föreligger ett behov av en utredning. Samtidigt finns givetvis en önskan om att riksskattenämnden inte upphör med det arbete, som nu pågår med att undan för undan justera ersättningen i förhållande till kostnadsutvecklingen, utan att detta fortsätter i vanlig ordning. Jag ber att än en gång få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag har alldeles klart för mig det öde som kommer att drabba motionen när talmannens klubba om en stund faller, men jag dristar mig i alla fall att säga några ord i egenskap av motionär. Det gäller här frågan om att i större utsträckning än hittills göra försäkringssparandet värdebeständigt, och jag anser att man på goda grunder kan säga att den frågan är mycket betydelsefull. Försäkringssparandet har ju nått stor bredd i vårt land. Jag skulle tro att inget annat sparande har den omfattningen. Det betyder väl att detta sparande och värdesäkringen härav är något av en hela folkets angelägenhet. Men det är inte bara ett intresse för den enskilde försäkringstagaren «att hans sparande i framtiden blir värdebeständigt — jag tror att man på goda grunder kan säga att det också är ett samhällsintresse, eftersom försäkringssparandet är en väsentlig del av det totala sparandet i landet. Försäkringssparandet har givetvis här sin stora betydelse, och jag tror att samhället i det långa loppet inte kan begränsa sig till att bara njuta frukterna av detta sparande -— man får också se till att de som svarar för sparandet får sin beskärda del av frukterna. Om inte en ändring sker kan det befaras att försäkringssparandet kommer att minska. Det finns nämligen inte samma motiv till försäkringssparande nu som förr. Tidigare var ju motivet att man genom försäkringssparande skulle i någon mån trygga sin ålderdom — det motivet är nu borta i och med att vi har den kollektiva tryggheten att falla tillbaka på. Från dessa utgångspunkter kan man förmoda att om inte inflationsskyddet blir bättre kommer intresset för detta sparande att avtaga, kanske mycket starkt. Jag har, herr talman, ingen anledning att polemisera mot utskottet. Man delar synpunkterna i motionen men hänvisar till att en viss förbättring skett 1966 och till att kreditinstitututredningen beräknas vara färdig innevarande år. Självfallet har jag inget yrkande, herr talman, utan vill endast uttala förhoppningen att de i motionen framförda synpunkterna skall bli beaktade i den sittande utredningen.

Herr talman! Frågan om offentlig auktorisation av låssmeder hör väl egentligen inte till de politiskt mera kontroversiella frågorna, även om utskottet delat sig i en lottmajoritet som består av samtliga socialdemokratiska ledamöter och en lottminoritet bestående av de ledamöter som tillhör oppositionen. Alla är vi väl överens om att man inte utan starka skäl skall tillgripa metoder som offentlig auktorisation inom näringslivet, eftersom det ju alltid in nebär ett visst ingrepp i den fria konkurrensen. Någon anledning att misstänkliggöra låssmederna som kår betraktade finns naturligtvis inte heller. Men å andra sidan kan man knappast blunda för att de möjligheter till legalt innehav av inbrottsverktyg som en låssmed har och de möjligheter han har att bryta sig in i en lägenhet utan att väcka misstankar kan locka ohederliga personer att etablera sig som låssmeder och under denna täckmantel arbeta som tjuvar. Rikspolisstyrelsen framhåller också i sitt remissyttrande över motionerna att någon brottslighet av mera betydande omfattning som kunnat sättas i samband med opålitliga låssmeder inte har förekommit men att med hänsyn till brottslighetens utveckling mot allt större förslagenhet det kan förväntas att kriminaliteten kommer att beröra även det området. Jag vill understryka den risk som rikspolisstyrelsen här har påpekat. Brottsligheten i vårt land har under senare år visat tecken till att i stor utsträckning bli organiserad i ligor. Den ena välorganiserade stöldligan efter den andra har upptäckts. Vi har sett ligamedlemmar uppträda exempelvis som nattvakter för att lättare kunna operera utan att väcka uppmärksamhet. Det finns uppenbarligen risk för att vi också kan få stöldligor som opererar under sken av att vara låssmeder som hjälper en person att komma in i hans lägenhet men som i själva verket är ute i helt andra syften. Det är också påfallande att samtliga remissinstanser tillstyrker motionärernas förslag eller i vart fall förordar en utredning, nämligen kriminalvårdsstyrelsen, överståthållarämbetet, rikspolisstyrelsen, polismästaren i Stockholm, Sveriges hantverksoch industriorganisation och Stockholms handelskammare. Jag tycker inte man kan blunda för en så enhällig remissopinion. Enligt reservanternas mening finns det alltså vissa skäl för att införa en auktorisation av låssmeder som bl.a. ger möjlighet att pröva vederbörandes vandel innan han tillåtes att verka som låssmed. Nu är emellertid frågan litet komplicerad, framför allt därför att denna prövning av vandeln förutsätter mer eller mindre att man tar del av kriminalregister, polisregister och sådant, och dessa register är med rätta omgivna av ganska starka sekretessregler. Reservanterna har därför inte tagit någon definitiv ställning till motionärernas yrkande om auktorisation, utan vi har ansett att det är lämpligast att man företar en förutsättningslös utredning rörande det allmännas medverkan vid kontroll av låssmeder och deras anställda, och det är detta som reservationen går ut på. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har ju i vårt land sedan lång tid en mycket vidsträckt näringsfrihet, innebärande att flertalet yrken och sysselsättningar inom handel, industri och hantverk kan utövas utan hinder av restriktioner. Denna näringsfrihet slår vi ju vakt om, och det är inte den som vi motionärer vänder oss emot. Det finns emellertid undantag från denna väsentliga grundprincip om näringsfrihet. Sådana undantag har stadgats där samhällets och medborgarnas intressen bedöms kräva särskilda garantier i fråga om näringsidkarens utbildning, kvaliteten på de tillhandahållna varorna och tjänsterna, offentlig kontroll och insyn i verksamheten 0. s. Vv. På vissa områden har vi krav på behörighet för utövande av yrket. Sådan behörighet krävs när det gäller läkare, sjukgymnaster och andra. Vi har dessutom olika former av auktorisation eller legitimation av vissa yrkesutövare, bl.a. på det medicinska området. behörighetskrav, I fråga om värme, sanitet och vatten förekommer ibland viss kommunal behörighetsprövning. I fråga om skydd för förmögenhet och egendom har vi också auktorisation av bevakningsföretagen. För låssmedsyrket, som i viss mån kan visa samma motiv för auktorisation som bevakningsföretagen, finns inga restriktioner av detta slag, utan vem som helst kan för närvarande etablera företag inom branschen. I låssmedernas arbetsuppgifter ingår ju installation av lås och låsanordningar i lägenheter och fastigheter, reparation av lås och låsstycken, nyckeltillverkning, rådgivning till allmänheten i låsoch skyddsfrågor 0. sS. Vv. För detta erfordras goda tekniska kunskaper — men det är naturligtvis också angeläget med en garanti att inte yrkeskunnandet användes i brottsligt syfte. Låssmedernas =: branschorganisation säger att det har förekommit att personer i låssmedsföretag missbrukat allmänhetens förtroende och utnyttjat nyckelkopior och huvudnycklar för inbrott och annan brottslig verksamhet. Det finns, menar motionärerna, starka skäl för att medborgarnas intressen i förevarande sammanhang tas till vara genom någon form av kontroll av företagare inom detta yrke. Nu har branschen själv, dvs. Sveriges låssmedsmästares riksförbund, som bildades för över tio år sedan, krävt av sina medlemmar att de förutom yrkesskicklighet skall kunna dokumentera att de är redbara och pålitliga. Det har tidigare gått att kräva intyg på god vandel för medlemskap i förbundet. Nu innebär emellertid nya bestämmelser för den allmänna brottsregistreringen att vandelsintyg inte får utlämnas i samma omfattning som tidigare.

Denna har vänt sig till Kungl. Maj:t med hemställan om att sökanden vid ansökning om auktorisation skall kunna få vandelsintyg från polisregistret eller kriminalregistret. Men denna hemställan avvisades trots att vissa remissinstanser tillstyrkte den. Det är i detta läge som motionärerna nu föreslår en auktorisation av låssmeder. Som herr Ernulf nyligen har sagt har samtliga remissorgan som yttrat sig över motionerna tillstyrkt en utredning om en auktorisation. Det har t.ex. kriminalvårdsstyrelsen gjort.

Rikspolisstyrelsen framhåller, som herr Ernulf framhållit, att det inte förekommit någon brottslighet av mera betydande omfattning, som kunnat sättas i samband med opålitliga låssmeder. Detta använder sig nu utskottsmajoriteten av. Det finns av denna anledning ingen orsak, säger utskottet, att nu tillgripa en auktorisation. Men jag vill framhålla att det är mycket svårt att bedöma hur många av de ouppklarade inbrotten i bostadslägenheter och affärslokaler som beror på att det är lätt att få tillgång till nycklar till lägenheter. Rikspolisstyrelsen säger: »Med hänsyn till brottslighetens utveckling mot allt större förslagenhet kan dock förväntas att kriminaliteten kommer att beröra även detta område.» Styrelsen menar att en sådan utredning och en auktorisation kan vara till gagn i preventivt syfte. Överståthållarämbetet tillstyrker en utredning. Överståthållarämbetet säger att allmänheten kan ställa befogade anspråk på att för så ömtåliga uppdrag som insättning och reparation av lås ha tillgång till personer, vilkas pålitlighet av myndighet prövats. Polismästaren i Stockholm <säger: »För att undanröja nu rådande otillfredsställande förhållande är det enligt mitt förmenande nödvändigt att författningsvägen så reglera låssmedsyrket, att allmänheten erhåller möjlighet att anlita låssmeder, vilka av offentlig myndighet konstaterats äga för yrket erforderlig pålitlighet och yrkesskicklighet.» Polismästaren instämmer också i motionernas syfte och vill ha en utredning. Sveriges hantverksoch industriorganisation tillstyrker naturligtvis också motionärernas förslag. Stockholms handelskammare delar motionärernas uppfattning att sådana särskilda omständigheter föreligger inom låssmedsyrket som motiverar ett auktorisationsförfarande. Särskilda krav på pålitlighet måste ställas på den som utför låsarbeten, tillägger handelskammaren. Jag vill till slut säga att motionärerna till fullo inser att det är nödvändigt att polisregistret användes mycket försiktigt och med mycket stor urskillning. Rent allmänt kan sägas att uppgifter från polisoch kriminalregistret inte bör försvåra för en tidigare straffad att anpassa sig i samhället och komma in i förvärvslivet igen. Men när det gäller så ömtåliga uppdrag som låssmedernas är det motiverat med ett undantag från den principen. Jag tror att det är till de straffades egen favör att de under första skedet efter det att de avtjänat sitt straff förhindras att gå in i en yrkesverksamhet som för dem många gånger kan medföra stora frestelser. Jag ber alltså med det anförda att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Herr Ernulf inledde med att säga att detta inte är någon politiskt kontroversiell fråga, vilket man eventuellt skulle kunna tro genom att utskottet här delat sig i två hälfter så att man måst tillgripa lotten för att få fram vem som skulle svara för utskottet respektive för reservanterna. Herr Ernulfs deklaration i detta hänseende var ganska betryggande. Vi har ju också hört av herr Stefanson att reservanternas mening inte får tolkas som ett uttryck för ett principiellt ställningstagande till hur näringspolitiken i detta land bör utformas. I övrigt har både herr Stefanson och herr Ernulf redogjort för ärendet. Reservanterna i utskottet hemställer om en utredning rörande det allmännas medverkan vid kontroll av låssmeder och deras anställda. För att vinna dessa syften har man tänkt sig en särskild auktorisationsnämnd för låssmeder, vilken då skulle kunna ha tillgång till utdrag ur kriminaloch polisregister. Motionärerna betecknar det som otillfredsställande att den som önskar när som helst kan etablera sig i denna bransch, alltså i låssmedsyrket. Om förslaget att erhålla utdrag ur kriminaloch polisregister inte skulle kunna genomföras bör någon form av auktorisation anordnas genom överståthållarämbetet och länsstyrelserna på motsvarande sätt som gäller för enskilda bevakningsföretag. Av utskottets utlåtande framgår ju också att frågan senast i juni månad i år varit föremål för Kungl. Maj:ts uppmärksamhet efter framställning från Sveriges låssmeders riksförbund. Denna har inte föranlett någon Kungl. Maj:ts åtgärd. Remissyttrandena, vilka som det sagts här tillstyrker utredning, ger dock ett ganska klart uttryck för att det råder rätt delade meningar om hur ett auktorisationsförfarande skulle fungera. Rikspolisstyrelsen noterar att någon brottslighet av mera betydande omfattning, som skulle kunna sättas i samband med opålitliga låssmeder, inte har förekommit. Styrelsen anser sig av principiella skäl inte kunna förorda att utövare inom branschen skulle få rätt att erhålla utdrag ur polisregister och kriminalregister. Överståthållarämbetet kan i sin tur ej förorda en auktorisation motsvarande den som gäller för enskilda bevakningsföretag. Bestämmelser därom infördes 1951 och torde ha motiverats av speciella skäl för bevakning av bland annat anläggningar av betydelse för försvar och folkförsörjning. Vad som i första hand medverkat till att utskottet avstyrker motionerna är dock — förutom att frågan som nämnts bara för några månader sedan inte föranlett någon Kungl. Maj:ts åtgärd — att kommerskollegium, näringsfrihetsrådet och näringsfrihetsombudsmannen i tidigare avlämnade yttranden varit negativt inställda till en auktorisation i låssmedsbranschen. Så säger t.ex. kommerskollegium på tal om yrkesskickligheten att denna ej är viktigare här än inom andra hantverksyrken. »Offentligt erkännande av yrkesskicklighet erhålles genom mästarbrevsinstitutionen. Auktorisation är ägnad att leda till konkurrensbegränsning. Statsmakterna strävar efter fri konkurrens inom näringslivet.» Liknande synpunkter framföres av näringsfrihetsrådet, och näringsfrihetsombudsmannen anför att auktorisation medför risker för konkurrensbegränsande företeelser och att förekommande prissamarbete kan ytterligare förstärkas. Vid sin bedömning av ärendet har utskottet därför kommit till att motiv överväger för att det för närvarande icke är angeläget med åtgärder som motionärerna och reservanterna föreslår. I meningen närmast klämmen i utlåtandet skriver dock utskottet att frågan bör följas med uppmärksamhet och att därest brottsutvecklingen skulle påkalla det någon form av ingripande från det allmänna torde få övervägas. För min del är jag synnerligen förvånad över att inte denna positiva skrivning i detta fall som så många andra gånger kunnat samla ett enigt första lagutskott. Herr Stefanson var inne på de nya bestämmelserna när det gäller att få utdrag ur polisregister. Den tidigare möjligheten att få vandelsintyg genom polisens försorg borttogs 1965 i samband med den nya lagstiftningen om polisregister. Den begränsning som då infördes hade kommit till av principiella skäl. Möjligheten att erhålla vandelsintyg kunde ha direkta negativa verkningar när det gällde återanpassning till samhället av personer som av någon anledning råkat i konflikt med rättvisan. De kriminalitetsupplysningar genom det centrala polisregistret som i vissa fall nu kan meddelas är förbehållna kvalificerade fall, såsom vid anställning inom försvarsoch polisväsendet och inom vårdyrkena. Det framgår av motionernas text att Sveriges låssmedsmästares riksförbund verkar för upprätthållande av en yrkesskicklig kår av låssmeder, väl ägnade attt uppfylla allmänhetens berättigade krav på redbarhet och pålitlighet. Sammanslutningen räknar 50 företagare i branschen, och lika många finns utanför sammanslutningen. Man kan då göra den reflexionen att denna organisation bör väl utan detta auktorisationsförfarande kunna klara dessa angelägenheter, om det anses att det föreligger behov av kontrollerande åtgärder. Det är väl även möjligt, när det anställs folk, att genom arbetsintyg, referenser och personliga uppgifter få ett omdöme om vederbörandes vandel. Det citerades flera remissyttranden här av de föregående ärade talarna. Jag vill bara till sist erinra om vad länsstyrelsen och landsfogden i Östergötlands län anfört vid ett tidigare tillfälle, när detta ärende var föremål för Kungl. Maj:ts prövning och frågan var ute på remiss — det var för några år sedan. Det sades då att detta med auktorisation inom yrket var ett storstadsproblem och att man inte hade några negativa erfarenheter av låssmeder i landsorten. Det sades att den kontroll som kunde anses erforderlig i storstäderna kunde anordnas av vederbörande yrkesorganisation. Jag tror för min del att det är ett omdöme som vi kan hålla fast vid även vid detta tillfälle. Jag ber med hänvisning till skrivningen i utskottets utlåtande attfå yrka bifall till första lagutskottets förslag.

Herr talman! Utskottets ärade talesman framhöll att utskottet har gjort en välvillig skrivning. Jag tycker att utskottet och även utskottets ärade talesman har behandlat problemet på ett välvilligt sätt.

Föreliggande uppgifter visar en rätt skrämmande bild. Antalet inbrottsstölder i bostadslägenheter eller villor, anmälda 1966, var 8163. Av dessa var 1688 uppklarade, dvs. 20,68 procent. Under år 1966 uppklarades totalt 2 099 inbrottsstölder i bostadslägenheter eller villor. Denna siffra innefattar även sådana brott som anmäldes före år 1966. Möjligheterna att klara upp dessa inbrottsstölder är således mycket små. Det är också svårt att bedöma brottsutvecklingen på detta område. Som rikspolisstyrelsen uppger skulle troligen en auktorisation ha preventiv verkan. För min del tror jag dessutom att inbrottsfrekvensen skulle minska. Jag är glad åt att man här tror på näringslivsorganisationerna. Låssmedernas riksförbund har gjort allt för att klara dessa problem, men dess möjligheter har minskat just på grund av att de inte kunnat kräva utdrag ur polisregistret vid ansökan om medlemskap eller vid auktorisation. Det förhindrar möjligheten att bedöma vederbörandes vandel.

Herr talman! Det är synnerligen glädjande att kunna konstatera att vi nu står inför fullbordandet av det nära 20-åriga gemensamma nordiska arbetet på en ny patentlagstiftning. På detta betydelsefulla och samtidigt komplicerade rättsområde har ett omfattande och skickligt arbete bedrivits inom de olika kommittéerna, av tjänstemännen inom departementen i de olika länderna och inom utskotten på det parlamentariska planet. Resultatet har blivit att man i de fyra länderna har enats om en praktiskt taget helt likalydande lagstiftning. Till de mindre ändringar som föreslås i utskottets utlåtande kan jag för min del ansluta mig. Glädjen över det nordiska samförstånd som har uppnåtts är emellertid inte helt ogrumlad. Vid utskottsförhandlingarna har det visat sig att man från dansk sida har förbehållit sig att under en övergångsperiod tillämpa nu gällande regler om undantag från patenterbarhet beträffande livsmedel. Den danska avvikelsen från den nordiska rättslikheten är beklaglig men torde i praktiken inte betyda så mycket. En enligt min mening viktigare fråga är ikraftträdandet av bestämmelserna i lagförslagets tredje kapitel om nordisk patentansökan. De nordiska utskottsdelegerade rekommenderar att överenskommelse om ikraftträdandet av detta kapitel snarast träffas mellan regeringarna. Med hänsyn till de stora vinster som uppnås i de nordiska länderna vid genomförandet av systemet med nor diska patentansökningar och den internationella uppmärksamhet, som detta projekt har rönt, delar jag de utskottsdelegerades uppfattning att en överenskommelse om att sätta tredje kapitlet i kraft snarast bör träffas. Den svenska regeringen kommer därför att inbjuda till förhandlingar mellan de nordiska regeringarna om ikraftträdandet av reglerna om nordiska patentansökningar så snart de nordiska kommittéerna för en nordisk gemensam patentbesvärsinstans har avlämnat sitt betänkande, och det beräknas ske i början av år 1968.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att ge uttryck åt samma tillfredsställelse som den åt vilken justitieministern nyss gav uttryck, nämligen över att detta utomordentligt betydelsefulla och omfattande lagverk kommit till stånd, med en enhetlig och i det närmaste exakt likalydande patentlag för de fyra nordiska länderna. För näringslivet är det utomordentligt värdefullt att detta verk nu föreligger här till antagande. Den enhetliga patentlagen kommer att befrämja och underlätta den gemensamma nordiska marknad, som etablerats inom ramen för EFTA. Det är ett viktigt monument över det nordiska samarbetet och den nordiska tanken, som nu har upprests på den immateriella rättens område. Det har föregåtts av en gemensam varumärkeslag och kommer att efterföljas av gemensamma lagar om otillbörlig konkurrens och om firma. Lagstiftningen innebär också en viss anpassning till det internationella konventionsarbetet på patentområdet. Särskilt är att uppmärksamma att lagen när den i dess helhet trätt i kraft ger underlag för nordiska patentansökningar, dvs. att en patentansökan som görs i ett av de fyra nordiska länderna får giltighet även för de övriga och att ett och samma patent meddelas för samtliga de fyra länderna. Det är en mycket viktig praktisk sak. Jag tror att justitieministern, statsrådet Kling, är värd ett erkännande för en stor personlig insats i arbetet. Det är mig ett nöje att överlämna denna lilla blomma till justitieministern. Lagarbetet måste nu följas upp med en gemensam nordisk besvärsinstans, varom vi snart kan vänta förslag. Jag hälsar med glädje justitieministerns förklaring, att han efter förhandlingar avser att sätta tredje kapitlet i lagen, om nordisk patentansökan, i kraft så snart som betänkandet om den nordiska besvärsinstansen framkommit. Jag är övertygad om att den svenska industrin inte har något att invända häremot. En intressant företeelse är att lagutskotten i de fyra nordiska ländernas parlament samarbetat vid utskottsbehandlingen och så gott som helt undanröjt de differenser, som varit för handen i de propositioner som förelegat i de olika länderna. Det torde inte ha varit så många gånger som ett sådant samarbete på utskottsplanet har skett — det lär ha skett två, tre gånger förut.

Det har inte varit så lätt att mjuka upp det danska motståndet mot ett avskaffande av de nuvarande undantagen från patenterbarhet beträffande livsoch läkemedel efter en övergångstid, men jag tror att vi i alla fall har fått danskarna litet grand närmare. Därvid har det nog varit av stort värde att kravet på uppfinningshöjd har skärpts. Att så skett tillgodoser ett industriellt intresse lika väl som konsumenternas intresse. Patenten kommer efter denna skärpning av kravet på uppfinningshöjd san nolikt inte att omfatta vad danskarna varit rädda för, nämligen vissa enklare livsmedel och konserveringsmetoder — man har ju som exempel talat om utländska patent som hinder för fabrikationen av de danska rullepglserne. Jag vill understryka utskottets uttalande rörande lösningen av frågan om begreppet nyhetshinder, då en sökande inger ansökan om tilläggspatent. Slutligen vill jag konstatera att första lagutskottets utlåtande, trots vissa meningsbrytningar vid utskottsarbetet, till sist gått i enighetens tecken, och jag vill också uttala förhoppningen att danskarna så småningom — så fort som möjligt, kanske jag skulle säga — kommer att acceptera förslaget i den form som det föreligger. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Trots att jag är reservant i förhållande till utskottet, är jag helt överens med utskottsmajoriteten på två väsentliga punkter. För det första är vi ense om att vetenskapliga undersökningar har konstaterat att det råder ett samband mellan tobaksrökning, speciellt cigarrettrökning, och förekomsten av vissa sjukdomar samt överdödlighet i dessa sjukdomar. Det är som bekant inte en enstaka vetenskaplig undersökning som har kommit till detta resultat utan det är flera sådana, som har företagits i olika länder. För det andra vill jag instämma i vad utskottet säger på sidan 7: »Med hänsyn till det sammanhang som konstaterats föreligga mellan tobaksrökning och förekomsten av vissa sjukdomar anser utskottet — i likhet med motionärerna — att förbrukningen av tobak måste hållas nere. Framför allt är det angeläget att begränsa ungdomens tobakskonsumtion och motverka att rökvanor grundläggs vid alltför unga år.» Med tanke på denna som jag tycker ganska klara och kraftfulla skrivning i ett angeläget ärende hade man kanske väntat sig ett mera positivt ställningstagande från utskottet i själva sakfrågan.

Ur internationell synvinkel uppfattas det säkert såsom mycket lönande att satsa på Sverige för att här få till stånd en ännu större ökning av cigarrettkonsumtionen. Reklamen inverkar utan tvekan på konsumtionsvolymen. De företag som satsar stora summor på annonskampanjer här i landet har säkert klart för sig att dessa pengar kommer tillbaka till företagen genom en ökad försäljning. De har givetvis till sitt förfogande marknadsundersökningar, som visar att det är på det sättet.

Herr talman! Inledningsvis kan jag helt instämma i vad som här har anförts av herr Erik Filip Petersson. Jag kan efter hans anförande fatta mig kort. Det är min bestämda uppfattning att det är riksdagens oavvisliga plikt att nu, sedan vetenskapliga undersökningar klart har utvisat att det föreligger kausalsammanhang mellan cigarrettrökning och lungcancer jämte andra sjukdomar, vidtaga åtgärder för en begränsning av tobaksreklamen. Det kan inte vara rimligt att även i fortsättningen låta denna reklam ohämmat välla fram. Speciellt för vår ungdom utgör den utan tvekan en mycket stor fara. Samtliga här i riksdagen har ju i dagarna mottagit en skrivelse från NTS, Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar. Skrivelsen återger föreningens framställning till medicinalstyrelsen om statsbidrag för budgetåret 1968/69. Den ger en god bild av hur allvarligt tobaksproblemet är. Jag vill redan nu uttala en förhoppning om att NTS kommer att få tillräckliga anslag för att effektivt kunna fortsätta sin betydelsefulla verksamhet. För dagen tycker jag endast att vi skall betänka, att ju större frihet vi ger tobaksreklamen, desto större anslag måste vi årligen bevilja NTS för motpropaganda. Utskottsmajoriteten påstår att tobaksreklamen i huvudsak saknar betydelse för valet mellan rökning och icke rökning. Det påståendet tycker jag inte skall få stå oemotsagt.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

Herr talman! Då vi ibland ställs inför problem som är besvärliga och syns nära nog olösliga är det lätt att kräva förbud, men vi måste ständigt konstatera att lyckade framstötar för förbud leder till misslyckande. Oftast är väl tankegångar om förbud av ena eller andra slaget uttryck för den oro man känner inför att man inte skall kunna bemästra ett förändrat beteende eller uppförande inom en del av folket eller hela folket och att man inte skall kunna leda över detta beteende mot rimligare proportioner. Det kan gälla disciplinfrågor, moralfrågor eller som i detta fall en konsumtionsfråga. Motionärerna, utskottet och reservanterna är överens om det angelägna i att söka åstadkomma en begränsning av tobakskonsumtionen; detsamma gäller de som talat före mig. När man vill åstadkomma denna begränsning genom ett förbud mot tobaksreklam är det, menar jag, just ett uttryck för den oro vi känner inför de ökade hälsorisker som rökningen tillsammans med många andra företeelser i vårt moderna samhälle utgör.

Jag skall inte därför diskutera de medicinska vådorna av tobaksbruket. Jag vill bara peka på att i framställningen från NTS om statsbidrag för sin upplysningsverksamhet finns ett sammandrag av forskningens hittillsvarande slutsatser beträffande bl.a. tobakens hälsorisker. De slutsatserna leder fram till att samhället bör stimulera aktiviteter som syftar till att belysa rökningens risker, liksom även riskerna vid användning av narkotika. Blir dessa risker tillräckligt kända, kommer säkerligen var och en att iaktta varsamhet eller rent av avhållsamhet i fråga om bruket av tobak och narkotika. Nästa slutsats är då också given: framställningen från NTS om anslag inom medicinalstyrelsens ram bör behandlas välvilligt vid departementsberedningen och slutligen här i riksdagen, trots det ansträngda statsfinansiella läget. Jag tror alltså inte, herr talman, på möjligheten att via ett förbud mot reklam nå någon avsevärd effekt beträffande minskad tobaksrökning. Herr Schött tillbakavisade utskottets påpekande att reklamen närmast påverkar valet av tobaksoch cigarrettsort, mindre frågan om rökning eller icke-rökning. Jag tror för min del att vad utskottet säger om samvariationen mellan rökvanor hos barn och deras föräldrar, liksom hos ungdomar och deras kamrater — ett förhållande som påvisats i många undersökningar — har minst lika stor betydelse i detta sammanhang, om icke större. Som en liten praktisk detalj i diskussionen om hur man skall komma till rätta med dessa problem vill jag peka på den betydelse som det ökade intresset för friluftsliv och idrott har. Jag tror att man den vägen vinner mera i praktiska resultat än genom ett förbud mot reklam. Jag och herr Schött har gemensamma idrottsliga intressen, och därför kan jag säga att den som motionsvis försöker sig på att simma litet, snart finner att rökningen är ett hinder för att kunna vara med fullt och helt, och då brukar inte valet vara så svårt; man försöker avstå från att röka. Utskottet har sålunda kommit till den slutsatsen, precis som vid tidigare prövningar av krav på reklamförbud, att man bäst främjar motionärernas önskemål om man genom information och undervisning försöker nedbringa förbrukningen av tobak. Därvid bör man, säger utskottet, särskilt sträva efter att förhindra eller begränsa tobaksbruket bland barn och uppväxande ungdom. Utskottet vill i det sammanhanget också erinra om att tobaksindustrin genom frivilliga örevenskommelser redan åtagit sig att medverka härtill. Det finns i detta sammanhang dessutom några näringsrättsliga och tryckfrihetsmässiga synpunkter, som har redovisats i utskottsutlåtandet. Jag skall inte nu ta upp en diskussion på de punkterna. Varför har då, säger herr Petersson, utskottet inte gjort ett objektivt ställningstagande.

Jag vill siutligen understryka att ingen skall tolka utskottets skrivning så, att man från utskottets sida är beredd att släppa lös en ohämmad reklam för en ökad tobakskonsumtion. Det finns en frivillig överenskommelse från år 1965 mellan de berörda parterna om en viss begränsning av reklamen. Reklam för cigarretter får enligt denna överenskommelse inte förekomma i tidningar och tidskrifter som framför allt ungdom anses läsa.

Men då uppstår också frågan, om denna överenskommelse skulle brytas, vem som skall betala denna ökade erforderliga verksamhet. Jag är inte främmande för att i så fall tillverkarna bör göra det. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag vill än en gång säga att jag tycker att det är orimligt att samhället som har så ofantliga kostnader för sjukvården inte skall försöka stoppa upp tobaksmissbruk i tid. Här har sagts att det redan finns en överenskommelse om begränsning av reklamen, men den tycks ju inte vara effektiv. Vi bör därför inte bara avvakta en ökad reklam för utländska cigarrettmärken, utan vi bör i tid försöka stoppa tobaksmissbruket. Jag instämmer naturligtvis helt med herr Lars Larsson att vi skall kosta på mera när det gäller idrott och friluftsliv för att den vägen söka förmå pojkar och flickor att inse hur olyckligt det är med bruk av tobak. Men det utesluter inte vad som här har föreslagits, nämligen en utredning om begränsning eller förbud mot tobaksreklam. Det är ju inte sagt att det skall vara förbud, utan det gäller en utredning om en begränsning eller ett förbud. Herr talman! Jag tycker att detta är en mycket rimlig begäran, och jag ber än en gång att få yrka bifall till reservation I.

Herr talman! Jag vill bara gentemot herr Schött säga ati man ju inte med ett bifall till reservationen kan vinna någonting, därest man nu skulle få den i någon tidning signalerade ökade annonskampanjen för utländska cigarrettmärken. Reservationen innebär utredning om begränsning eller förbud. Därför tillät jag mig säga att om man verkligen här skall nå effektiva resultat, får man försöka gå andra vägar och göra klart att vi i riksdagen fäster stort värde vid att den överenskommelse hålls, som är träffad mellan parterna. Den innebär ändå en begränsning av reklamen. Sedan får vi, som jag också sade, sätta in resurser via NTS och kanske andra kanaler för att upplysa om ska deverkningarna. Jag tror att det är den vägen man skall gå.

Herr talman! Jag förmodar att kammaren inte gärna ser att denna debatt drar alltför långt ut på tiden. Men nog vore det intressant att ta upp en diskussion om de borgerliga ledamöternas viljeyttringar vilka här enträget krävt förbud i olika sammanhang för att, som man tror, lösa denna fråga. Ingen har gått in på vad jag inledningsvis anförde om att man via förbud erfarenhetsmässigt aldrig når det avsedda resultatet. Vi får ta samhället och människorna — inbegripet oss själva — sådana som de är. Vi får försöka övertyga varandra, både vuxna och ungdomar, med förnuftsskäl. Det finns mycket av förnuftsskäl i det material som framlagts från NTS och som i dag finns om inte på kammarledamöternas bänkar så i varje fall i deras postfack. Bakom utskottets tankegång att man skall gå vägen via upplysning ligger att detta material bör kunna föras ut till allmänheten på ett populärt och begripligt sätt.

Vi tillåter en fri konkurrens mellan olika tobaksproducerande företag. Då bör det också ur näringsfrihetssynpunkt finnas en viss möjlighet för dem till kommunicering mellan tillverkare, försäljare och köpare — nu gled jag alltså in på den näringsfrihetsmässiga delen av denna diskussion som jag hade tänkt undvika. Även jag, herr Sörenson, är intresserad av kammarens reaktion då det blir fråga om att bevilja anslag till NTS. Jag erinrar kammarens ledamöter om att denna reaktion tar sig två uttryck, dels en aktivitet då anslaget skall beviljas, dels en aktivitet då medlen skall tas fram — såväl i detta som i många andra sammanhang.

Herr talman! Frågan om folkpensionernas storlek är i princip en statlig angelägenhet. Det måste dock framhål las att folkpensionerna bör vara av den storleksordningen att pensionärerna kan välja sin konsumtion, Till konsumtionsstandard bör också bostaden räknas. För närvarande räcker pensionerna ofta inte till för att folkpensionärerna skall kunna lösa bostadsfrågan på ett tillfredsställande sätt. Det har därför blivit nödvändigt med ett kommunalt pensionstillskott, som är knutet till bostadskostnaden. De kommunala bostadstilläggen beslutas i princip av kommunerna. De kommunala bostadstilläggens storlek beror av två faktorer, dels kommunernas ekonomi och dels antalet pensionärer i respektive kommun, Glesbygdskommuner och utflyttningskommuner har per skattekrona de största kostnaderna för kommunalt bostadstillägg. Det beror på att åldringarna stannar kvar när ungdomarna flyttar ut. Det råder stor skillnad beträffande de kommunala bostadstilläggen för olika kommuner, I de bäst ställda kommunerna kanske bara var tjugonde invånare är folkpensionär medan i andra var fjärde invånare är folkpensionär. Om bara var tjugonde invånare i en kommun är folkpensionär blir kostnaden per aktiv medborgare för det kommunala bostadstillägget låg. Finns det många pensionärer i en kommun blir kostnaden mycket hög per aktiv medborgare. Med andra ord: i de kommuner som har den svagaste skattekraften både totalt och reellt sett, antingen man räknar per skattekrona eller per skattedragare, blir kostnaden för det kommunala bostadstillägget betydligt större än i andra. Man får betydligt högre pensionskostnader per invånare i dessa kommuner än i kommuner med en mera normal ålderssammansättning — om jag får använda det uttrycket. Vi har under detta år i många sammanhang fått höra talas om att man skall vara solidarisk med människorna i glesbygdskommunerna och att samhället skall lätta bördan när det gäller glesbygdernas serviceoch försörjnings möjligheter. Här finns tillfälle att göra en insats i den vägen genom att bereda större skatterättvisa åt invånarna i de kommuner, där man har många åldringar och där kostnaderna för de kommunala bostadstilläggen följaktligen är höga. Detta skulle också — vilket är betydelsefullt i detta sammanhang — ge en bättre rättvisa åt pensionärerna. I de kommuner, som har många pensionärer och där kostnaderna är höga, finns det självfallet inte ekonomisk möjlighet att ge pensionärerna de bostadstillägg som man många gånger skulle önska. Ett statligt grundbidrag som föresla-. gits i motioner från centerpartiet skulle lindra det kommunala skattetrycket i utflyttningskommunerna. Det kommunala skattetrycket drabbar ju framför allt de låga inkomsttagarna. Det är också ett skäl till att riksdagen bör följa det yrkande, som framförts i reservation I vid andra lagutskottets utlåtande nr 56. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation I vid detta utlåtande.

Herr talman! De kommunala bostadstilläggen till våra pensionärer är av Synnerligen stort värde, De har ju möjliggjort för många av dessa att få en bättre och mer människovärdig bostad än vad som eljest skulle ha varit fallet. Men systemet har sina brister — brister som man inte bör underlåta att syssla med. Den största bristen i systemet är det att de utgående beloppen är olika stora i olika kommuner, Detta beror väl i sin tur dels på att bostadskostnaderna är olika i skilda kommuner, men dels också på att kommunernas ekonomiska bärkraft är mycket olika. Den saken beror, som den föregående talaren nämnde, mycket på antalet pensionärer i kommunen i förhållande till hela folkmängden. En redovisning som jag har tagit del av visar att den procentuella andelen folkpensionärer växlar från lägst 3 procent upp till 31 procent av folkmängden. Det är givet att det då blir olika förutsättningar och möjligheter att tillgodose behovet. På sikt bör man, menar vi, pröva olika vägar för att komma fram till ett system som sett ur pensionärernas synpunkt kan vara betydligt bättre än det nuvarande. Vi vill emellertid inte såsom i reservation I, redan nu begära medel till nästa år för bestämda utgifter, utan anser att denna fråga bör ses i ett större sammanhang. Den är också beroende av den förbättring av pensionsförmånerna som väl är att vänta efter år 1968. Därför har vi föreslagit att frågan skall bli föremål för en förutsättningslös prövning. Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservation II.

Herr talman!

1965 års reform på detta område innebar i princip sammma sak. Staten tog då över alla pensionskostnader med undantag av de här nämnda, och samtidigt fattade vi beslut om en reform som innebar en väsentlig skatteutjämning mellan stat och kommun. Härigenom uppnåddes just den effekt som motionsförslaget nu vill åstadkomma. Man uppnådde alltså en omfördelning av pensionskostnaderna. Kvar hos kommunerna blev endast de kommunala bostadstilläggen. Samtidigt fick kommunerna tillskott av statsmedel, om de hade särskilt hög utdebitering och lågt antal skattekronor per invånare. Det framstår väl klart att kommuner, som har många pensionärer, är av den typen som får en hög utdebitering om de vill ge ett gott bostadstilllägg. De har ju också ett lågt antal skattekronor, eftersom pensionärerna inte är särskilt bärkraftiga ekonomiskt sett. Tittar man på resultatet av 1965 års reform är det svårt att av utskottets material dra någon mer bestämd slutsats.

Samtidigt har beloppen ökats. Det betyder att i dag har flertalet pensionärer rätt till bostadstillägg över 1000 kronor. När utskottet avvisar motionsförslaget, så är detta inte ett uttryck för att utskottsmajoriteten skulle vilja påstå att pensionärernas standard nu nått sådan höjd att allt skulle vara bra. Vad som närmast föreligger är emellertid att förslag väntas till förbättring av pensionsstandarden efter 1968. Vi anser att den här frågan bör prövas i det sammanhanget, eftersom ett statligt grundbidrag till det kommunala bostadstillägget i sig naturligt måste medföra en rubbning av balansen i den kostnadsfördelning som 1965 års beslut innebar. Nu kommer väl pensionsförsäkringskommittén inom kort att framlägga förslag, eftersom 1968 års eller i varje fall 1969 års riksdag måste få ta ställning till hur det skall bli sedan folkpensionen kommit upp till 90 procent av basbeloppet. Därför vill jag i det här sammanhanget yrka bifall till utskottets utlåtande. Herr Werner har pläderat för en motion som han har väckt och som innebär ändringar av inkomstgränserna för reduceringen av det kommunala bostadstillägget. Han förvånade sig över hur utskottet lyckats hitta en utredning som sysslar med detta, ty han trodde inte att pensionsförsäkringskommittén har det uppdraget. Emellertid framgår det av recitdelen av utskottsutlåtandet att kommittén enligt direktiven har till uppgift att ta upp olika spörsmål som står i samband med metodiken för inkomstprövning. Så mycket har väl sipprat ut i pressen att pensionsförsäkringskommittén tänker sig en form av inkomstprövning av pensionstillskotten, och jag föreställer mig att man rent praktiskt inte kan ha skilda inkomstprövningssystem. Jag tror att herr Werner, även om motionen avslås med hänvisning till utredningen, kan känna sig ganska nöjd. Riksdagen får ta ställning till det förslag som kommer att framläggas inom kort i det här avseendet. Slutligen vill jag säga, herr talman, att jag lyssnade med speciellt intresse till herr Peterssons plädering för reservationen nr II. Som jag uppfattade det, vill folkpartiet inte riktigt lika mycket som centerpartiet i det här sammanhanget. Folkpartiet vill skriva till Kungl. Maj:t och ge sin mening till känna. Vad är det då Kungl. Maj:t kommer att få läsa i brevet från riksdagen? Jo, säger folkpartiet, sedan frågan om folkpensionärernas allmänna standardhöjning efter 1968 blivit löst bör »spörsmålet om ett eventuellt statligt bidrag till de kommunala bostadstilläggen upptas till prövning. Utan att i förväg acceptera denna tanke vill utskottet alltså förorda en förutsättningslös prövning. Denna utskottets mening bör bringas till Kungl. Maj:ts kännedom». Herr talman! Det finns inte mycket av substans i denna reservation. Jag ber att få yrka avslag även på den.

Herr talman! Herr Larsson sade att om man skulle ge ett statligt tillskott till kommunerna för att täcka in ett basbelopp för bostadstilläggen, så skulle det medföra en omfördelning av pensionskostnaderna mellan stat och kommun. Jag vill bara säga till herr Larsson att en omfördelning redan har skett i och med den väldiga höjning som ägt rum på kommunalskattesidan. Visst kan man peka på att det finns ett system med kommunal skatteutjämning som ger pengar till kommunerna. Emellertid är de glesbygdskommuner som får skatteutjämningsbidrag i regel tvingade att använda dessa tillskott för vissa speciella ändamål. måste med hänsyn till det stora antalet åldringar använda dessa tillskott just till kommunala bostadstillägg och till skolskjutsar med hänsyn till avstånden. Avsikten med skatteutjämningen var väl dock inte från början att dessa pengar enbart skulle gå till dessa båda poster som nu kommit att spela en så stor roll i den kommunala ekonomin. Herr Lars Larsson säger att kommunerna får ersättning för hög utdebitering. Det är riktigt, men det gäller då ersättning för hög utdebitering på vilken nivå som helst, enär den ersätt ningen är beroende av det genomsnittliga skatteuttaget i riket. Det gör att det kommunala skattetrycket kan fortsätta att stiga, utan att kommuninvånnarna egentligen får ersättning för de höga kommunalskatter, som framför allt drabbar just låglönegrupperna med den konstruktion som kommunalskatten har. Jag har, herr talman, den bestämda principiella uppfattningen att staten skall svara för pensionskostnaderna. Det kan inte vara riktigt att kommunerna skall ge kommunala pensionstillskott. Dessutom, herr talman, tillkommer här frågan om solidariteten med glesbygdskommunernas människor som drabbas speciellt svårt.

Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord. Jag fäste mig vid vad herr Eric Carlsson framhöll i sin replik. Han vill inte acceptera att ett statligt grundbidrag till de kommunala bostadstilläggen, såsom motionärerna föreslår, i och för sig skulle utgöra motiv för en omfördelning av kostnaderna mellan stat och kommun — kostnadsbalansen skulle ju då rubbas. Det är klart att vi här från olika utgångslägen kan diskutera vad som skett sedan det förslag som antogs år 1965 har börjat tillämpas. Någon väsentlig statlig övervältring på kommunerna, såsom herr Eric Carlsson påstod, av utgifter kan jag inte förstå har skett sedan dess, i varje fall om man talar om primärkommunerna. Vad man möjligen skulle kunna tänka sig att herr Carlsson har i tankarna är aktiveringen av den öppna åldringsvården — till vilken statsbidraget är 35 procent eller någonting sådant — men jag tror i alla fall att den aktiveringen i sig har inneburit lägre kostnader för åldringsvården. Egentligen är det dock inte detta vi skulle diskutera, utan frågan hur pensionärernas situation skall kunna förbättras. Jag har med hänvisning till det föreliggande statistiska materialet sagt, att 1965 års reform var ett steg i den riktning vi alla önskade. Möjligen är detta inte tillräckligt, men vill man ha en totalökning av pensionskostnaderna utan att den skall klaras av dem, som betalar kommunalskatt, bör detta kanske sägas ut av herr Carlsson. I så fall är det ett helt annat förslag, som innebär att man ställs i precis samma situation som herr Sörenson och jag tidigare diskuterade, nämligen att man dels skall fatta beslut i en fråga och dels besluta om var pengarna skall tas.

Herr talman! Får jag säga till herr Larsson, att jag vidhåller att det har skett en väsentlig övervältring av kostnader på kommunerna. Herr Larsson har själv redovisat detta med det material som finns i utskottsutlåtandet, där man talar om hur de kommunala bostadstilläggen ökat kraftigt. Total kostnaden för de kommunala bostadstilläggen redovisas också i utlåtandet — för närvarande kostar de kommunerna 580 miljoner kronor per år, en siffra som jag skulle tro innebär nära nog en fördubbling av kostnaderna för något år sedan. Detta betyder, herr Larsson, en ökad belastning på den kommunala ekonomin, som också avspeglas i den ökade kommunala utdebiteringen under dessa år.

Herr talman! Det är inte jag som försöker göra det lätt för mig i diskussionen -— det är herr Göran Karlsson, som här bara kastar ut ett påstående. Jag hade samma uppfattning i skatteutjämningskommittén som i den motion, vilken ligger till grund för utskottets utlåtande. Det är alltså inte fråga om någon ny syn för mitt vid Ang kommande. Jag hävdade då även den meningen, liksom jag gör i dag, att pensionen är en statlig angelägenhet och att pensionskostnaden i form av kommunala bostadstillägg blir betydligt större i kommuner med många åldringar än i kommuner med ett litet antal gamla. Det är där problematiken när det gäller den kommunala ekonomin kommer in. Pensionärerna drabbas faktiskt genom att kommunerna många gånger inte förmår betala bostadstilllägg av den storlek som vore önskvärd. Jag skulle vilja rekommendera herr Göran Karlsson att ta kontakt med kommunalmännen i de områden där man drabbas av den här problematiken — då vore det hela kanske inte lika lätt som herr Karlsson ville göra gällande här.